Herr talman! Lennart Axelsson har frågat mig om jag delar utredningens förslag om att kommunerna ska tvingas att privatisera äldreomsorgen och om det i så fall finns en majoritet av regeringspartierna som delar den åsikten. Låt mig börja med att understryka att det förslag som utredningen har lagt fram inte innebär att kommunerna tvingas till att privatisera sin äldreomsorg. Vad utredningen föreslår i sitt betänkande Framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten är att Sveriges kommuner, utifrån de lokala omständigheter som finns i varje kommun, ska skapa förutsättningar för äldre människor att kunna välja mellan olika utförare inom hemtjänsten - privata eller kommunala. Med att skapa förutsättningar menar utredningen att kommunerna ska göra det möjligt för brukarna att kunna välja mellan minst två utförare, varav en av dem i kommunal regi. Det innebär att en kommun som antingen har publicerat en annons om upphandling eller ett förfrågningsunderlag i enlighet med LOU eller LOV har skapat förutsättningar för äldre människor att välja utförare. Förslaget innebär inte att det krävs att det finns valbara utförare för att en kommun ska anses ha skapat förutsättningar för valfrihet. Förslaget ger också kommunerna rätt att själva välja vilket upphandlingssätt man vill använda sig av för att uppnå valfrihet. Det kan ske med stöd av LOV, med stöd av LOU eller med stöd av en kombination av båda dessa lagar. Även om utredningens förslag genomförs är alltid kommuner och landsting huvudmän och ytterst ansvariga för alla sina angelägenheter. Huvudmannaansvaret är viktigt för att garantera demokratisk kontroll, god kvalitet och regelefterlevnad oavsett om verksamheten utförs i privat eller kommunal regi. En värdig äldreomsorg förutsätter att den äldre själv får vara med och bestämma vem som ska ge omsorg och när den ska ges. Att människor vill vara med och välja understryks av att 80 procent av brukarna gör ett aktivt val när möjlighet ges ( Stimulansbidrag LOV , delrapport 2014, Socialstyrelsen). Utredningens förslag bidrar till att göra detta möjligt för äldre, oavsett vilken kommun man bor i.

Herr talman! Jag tackar Maria Larsson för svaret. Jag tyckte att jag ställde två ganska tydliga frågor, dels om Maria Larsson höll med utredaren om de slutsatser han för fram, dels om det i så fall fanns en majoritet i Alliansen för samma sak. Jag har försökt att läsa mig till i interpellationssvaret om det finns något svar på detta men har inte kunnat hitta något. Mellan raderna kan man ändå läsa sig till att Maria Larsson håller med men att det inte finns någon majoritet för förslaget i Alliansen. Det var i alla fall min tolkning. Maria Larsson får rätta mig om jag har förstått det fel. Jag är övertygad om att när vi blir äldre och har behov av någon annans hjälp för att klara oss är det viktigaste att vi får hjälp snabbt och att den är av god kvalitet. Jag är däremot inte lika övertygad om att det är viktigt att vi får en mängd olika utförare att välja bland. Jag har själv erfarenhet av när mina föräldrar var i den situationen, och nu har min sambos föräldrar också precis hamnat där. Det sker ofta snabbt. Det normala är inte att man har ett långsamgående behov av stöd, utan det är i samband med att man råkar ut för en hjärnblödning eller liknande. Då måste det komma in väldigt snabbt. Jag kommer från en kommun som heter Nora. Vi har diskuterat att införa lagen om valfrihet under ganska många år. Hittills har det funnits en majoritet för att vi inte ska göra det. Vi menar att våra möjligheter att kunna erbjuda det här stödet är bättre om vi kan koncentrera oss på att kunna göra det i kommunal regi, så som det hittills har varit. Kommunen har tio och ett halvt tusen invånare, och vi har bedömt att underlaget för att ha flera utförare är väldigt litet. Jag lyssnade i går på en presentation av förslaget av bland andra Greger Bengtsson, den utredare som har tittat på detta. Han konstaterade att detta i grunden är en ideologisk fråga. Så är det säkert. Precis som privatiseringen av bilprovning och apotek var ideologiska frågor är även denna del, där man vill privatisera delar av äldreomsorgen, en ideologisk fråga. Jag tycker att detta blir lite knepigt. Jag tror att de allra flesta ändå betraktar det som en privatisering om kommunerna får en skyldighet att se till att det finns mer än en utförare, det vill säga utöver dem själva. Det är inte en annan del av kommunen utan en privat utförare. Det blir ju en del av den kommunala verksamheten som kommer att bedrivas i privat regi. Att kalla detta något annat än en tvångsprivatisering tycker jag är väldigt svårt, även om Maria Larsson försöker få det till någonting annat.

Herr talman! I svaret från statsrådet kan vi läsa att 80 procent av brukarna gör ett aktivt val när möjligheten ges. Jag tycker att det är ett bra påpekande. Vi ser också vad gäller hemtjänsten att de som har möjlighet att göra ett aktivt val är mer nöjda. De anser också att hemtjänsten är mer lyhörd och ser till behov och önskemål på ett annat sätt. Inom andra tjänsteområden är det väldigt vanligt att man kan välja. Ja, det är en självklarhet. Jag tycker att det är av största vikt att vi inte förlorar rätten att välja när vi blir äldre. Valfriheten och den nationella värdegrund som anger att äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande är viktig att utgå från och ha som riktmärke. Lagen om valfrihet infördes av alliansregeringen och är i korthet ett regelverk för hur valfrihetssystem ska tillämpas på lokal nivå. Många kommuner har redan infört LOV, och flera är i startgroparna för att göra det. Kommunerna kan också få ekonomiska medel för att sätta upp bra kvalitetskriterier så att man får system som fungerar på allra bästa sätt. Det är också viktigt att komma ihåg att lagen bygger på kvalitetskonkurrens. Det handlar inte om någon priskonkurrens. Man får rätt att välja, och man får rätt att välja om. Det innebär också att utförarna måste vara rädda om sina kunder för att inte mista dem. Vad gäller information har kommunen ett fullödigt ansvar att se till att man som brukare får information om samtliga aktörer man kan välja mellan. Här finns en del att göra från kommunernas sida, tror jag. Vi kommer att få en ny kommunallag, och där kommer detta att betonas på ett helt annat sätt. Flera socialdemokratiska kommuner och vänsterdominerande kommuner värnar monopolet, bromsar och vill inte införa lagen om valfrihetssystem. De anser tydligen att det är kommunens politiker och tjänstemän som ska bestämma vem som ska utföra tjänsterna inom omsorg och hemtjänst. Den enskilda individen får en passiv roll. De som säger nej till LOV tar avstånd från människor som av någon anledning är missnöjda med kommunens omsorg och själva vill prova att utföra den. De tar också avstånd från dem som känner att ett alternativ till kommunens omsorg och hemtjänst skulle passa bättre. Valfrihet leder till att människor får fatta egna beslut som gäller deras eget välbefinnande. Tyvärr finns inte möjligheten att välja i alla kommuner - LOV har inte införts överallt. Därför tycker jag att det är viktigt att frågan ses över, att den utreds och att man hittar vägar framåt för att fortsätta utveckla och förbättra äldrevården. De äldres välbefinnande ska alltid vara i fokus. Att kunna göra egna val är viktigt även på äldre dagar, och de äldre är en växande grupp i samhället. Det gäller att stå upp, menar vi, för rätten att välja och för inflytande. Därför är det viktigt att vi genomför nödvändiga reformer. Jag tycker att det är beklagligt att man från visst håll försöker stoppa, hindra och förbjuda. Här går en skiljelinje mellan partierna på vänsterkanten och Alliansen. Valfrihet ska finnas även på äldre dagar. I en offentligt finansierad omsorg ska det finnas en mångfald av utförare. Det stärker och höjer kvaliteten, och det ger också bättre möjligheter att välja för dem som har ett vårdyrke. Det tycker jag är viktigt när vi talar om att vi behöver fler människor som väljer vårdyrket och att jobba inom vård och omsorg.
Herr talman! Ja, detta är uppenbarligen en ideologisk fråga. Min utgångspunkt är de äldres uttalade önskemål att få bestämma själva. Den värdegrund vi har infört, vilket Socialdemokraterna har hyllat oss för att vi har gjort, bygger på att man har delaktighet och även självbestämmande. Det är en av ingredienserna för att uppnå värdighet och välbefinnande. Det finns en hel del socialdemokratiska kommuner som har tagit bort skygglapparna och sagt att de tycker att det är viktigt. Ljusdal är ett exempel på en sådan kommun. Den är inte stor, men där har man infört LOV. Det man säger är: Det gav oss möjlighet att få mycket mer kunskap om vår egen verksamhet. När den skulle konkurrensutsättas var vi tvungna att göra förändringar i den, för den höll inte måttet. Det är det här som jag ser hända i de kommuner som vågar ta bort skygglapparna och prova att låta mångfalden komma in. 80 procent av de äldre vill själva kunna välja, men Lennart Axelsson vill ta sig rätten att bestämma åt dem. Den tiden tycker jag är förbi när äldre ska stå med mössan i hand och bara ta emot det de blir tilldelade av kommunen. Man måste få rådrum i sitt eget liv. Lennart Axelsson är ju gammal i gården, så han vet mycket väl hur det fungerar med utredningar. Vi tillsätter en utredning och ger tydliga direktiv, och när utredningen är klar går den på remiss. Sedan fattar regeringen beslut - efter remissomgången och efter att alla remissinstanser har fått komma till tals. Vi är ganska övertygade om - och då talar jag för Kristdemokraterna - att de 80 procent äldre som vill ha möjligheten att välja finns i varenda kommun. Då är det orätt av kommunpolitiker att roffa åt sig makten från de äldre och säga: Nej, vi ska bestämma åt er. Det tycker inte jag är skäligt. Som sagt var: Det är en vinnarsituation för framför allt de äldre, och de är min främsta utgångspunkt. Man kan också se att de äldre där det har funnits en möjlighet att välja är mer nöjda med sin hemtjänst. I de kommunerna finns det en högre nöjdhetsgrad hos de äldre än där kommunpolitikerna har sagt: Detta får du. Här får du inte välja. Jag skulle vilja veta vad Lennart Axelssons svar är till de 80 procent äldre som säger att de vill ha möjligheten att välja. Där är Socialdemokraterna svaret skyldiga, utom i de förståndiga socialdemokratiska kommuner där man har tagit bort skygglapparna.
Herr talman! Jag kanske ska påminna om vad min fråga egentligen handlade om. Är tanken att man, i de kommuner där det finns en majoritet för att välja kommunpolitiker som inte tycker att det är en jättebra idé att införa delvis privat äldreomsorg, inte ska kunna välja sådana politiker som får det genomslaget i politiken? Om det är så att Maria Larsson vill tvinga på alla kommuner det här, då försvinner ju den valmöjligheten för de kommunmedborgarna. Det är inte jag som på något sätt försöker förhindra valfrihet. Det är ju så att de kommuninvånare som tycker att de vill ha en kommunal äldreomsorg fråntas den möjligheten genom det förslag som finns. Maria Larsson skakar på huvudet, men hon kommer väl att kunna förklara det i nästa inlägg. Jag vänder mig mot att man försöker framställa lagen om valfrihet som någonting som skulle kunna lösa äldreomsorgens problem. Det är verkligen inte så; de är på en helt annan nivå. Att Maria Larssons regering har sänkt skatterna med betydligt mer än vad äldreomsorgen kostar under ett år - den kostar ungefär 99 miljarder, och ni har sänkt skatten med 134 - påverkar såklart möjligheterna att erbjuda en bra äldreomsorg. I Veteranen, som är en av pensionärsorganisationernas tidning, skriver man: "Lagen om valfrihet infördes 2009 och innebär att äldre själva får välja om hemtjänsten ska utföras av ett privat företag eller av kommunen. De får helt enkelt välja utförare - Någon valfrihet av innehållet i hemtjänsten rör det sig dock inte om. Den omsorg en person har rätt till avgörs i biståndsbeslutet, och står fast oavsett vem som utför jobbet. Denna marknadsmodell bygger på att de äldre fungerar ungefär som köpvilliga kunder. Men verkligheten ser ofta väldigt annorlunda ut. Många äldre kommer i kontakt med äldreomsorgen först när de blivit sjuka och orkar sällan välja vem som ska utföra hemtjänsten. Ofta är det dessutom bråttom. Valet av utförare sker i praktiken av anhöriga. I många fall görs inget val alls . För många blir valet ett orosmoment. Marta Szebehely, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet, tror att äldre människor är mer angelägna om innehållet i omsorgen och vilka personer som kommer till dem, än vilken arbetsgivare personalen har. Omställningen från självständig individ till hjälpbehövande är ofta en dramatisk och jobbig förändring i sig." Den här texten beskriver på ett bra sätt vad som faktiskt sker när vi hamnar i ett läge då vi är tvungna att få hjälp av någon annan. Jag är helt övertygad om att det viktigaste är om vi kan påverka vilken typ av hjälp vi kan få och också att vi kan få samma personal som kommer tillbaka varje dag. Detta är ingenting som underlättas av att vi har fler valmöjligheter. Det finns 140 möjliga val i Stockholm. I Nora har vi av naturliga skäl inte några. Men vi har möjlighet att få en bra äldreomsorg, och den vill vi fortsätta att slå vakt om. Vi anser att man ska ha kvar beslutsmöjligheterna i kommunerna när det gäller denna typ av insatser.

Herr talman! Bara för att man har blivit äldre är det inte per automatik så att kommunens politiker och tjänstemän vet bättre vilken hjälp man behöver. Lennart Axelsson talar i sin interpellation om att kommuner ska tvingas att privatisera äldreomsorgen. Den frågeställningen är ytterst märklig. Privatisering innebär egentligen att man överför något samhälleligt i privat ägo. Men det handlar inte om det. När det gäller landstingen finns det i dag en lag som inom primärvården innebär att man måste införa LOV. Inom offentlig skattefinansierad vård tillåter vi att privata läkare och andra aktörer får möjlighet att utföra vården. Det har inneburit en förbättring, och vi har fler vårdcentraler i dag. Vi har en hög kvalitet, och de som väljer en privat aktör är mer nöjda. Det är därför viktigt med denna mångfald. Vill man vara kvar hos landstingets vårdcentral kan man självklart vara det, men valfriheten finns. Det är inget tvång att välja heller, för den delen, och man kan välja om. Ordet privatisering är fel ord i sammanhanget. Vi vill alla ha en offentlig skattefinansierad vård. Sedan tycker vi från Alliansens sida att det är bra om det finns en mångfald av utförare. Jag vill återkomma till behovet av arbetskraft inom äldreomsorgen och inom vården över huvud taget. Om vi har en mångfald finns det större möjligheter att öppna eget om man har ett vårdyrke och vill satsa på att bli egen företagare. Man får som vårdanställd också större möjligheter att välja arbetsgivare. Det innebär att det blir mer attraktivt att välja ett vårdyrke. Det finns ett mycket stort behov av vårdpersonal i framtiden. Även där kan det alltså vara en tillgång. När det gäller skattesänkningarna har Socialdemokraterna sagt ja till nästan alla skattesänkningar - 84 miljarder i fråga om jobbskatteavdrag. Vi har sänkt skatten och sett till att äldreomsorgen har fått mer pengar. Det är bara att ta reda på vad SKL säger i sammanhanget. De har en mycket bra statistik för detta.

Herr talman! Jag tycker att den här interpellationsdebatten är mycket intressant eftersom den visar på de ideologiska skygglappar som regeringen har valt att ta på sig när man inte vill låta kommunerna själva hantera frågan. Det kan finnas de som har både möjlighet och behov, höll jag på att säga, och de som kanske har valt andra sätt. När det gäller LOV låter det tjusigt att ha en lag som heter lagen om valfrihet. Men lagen ger egentligen valfrihet för företag att etablera sig. Den ger egentligen inte så mycket större valfrihet för individen. Vi är nog alla överens om att alla ska kunna ha en bra och säker omvårdnad. Särskilt viktigt är det kanske för våra äldre som börjar närma sig livets slutskede där valmöjligheterna blir starkt begränsade, inte för att de inte vill välja utan därför att deras egen förmåga att göra egna välövervägda val kanske sviktar. Jag tror att det är viktigt med stor delaktighet och ett stort inflytande. Då kan det handla om helt andra saker än enbart om vem som är utförare. Det som är problemet med debatten från den borgerliga sidan är att det handlar om att det viktiga är att kommunerna tvingas öppna upp för olika privata alternativ, privata aktörer. Det är inte fokus på, som det borde vara, att se till att det blir en bra omvårdnad där man skulle kunna se olika privata alternativ som ett positivt komplement. Det blir en ideologiskt styrd debatt när vi talar om lagen om valfrihet. Därför tycker jag att det är lite beklämmande att den borgerliga regeringen så hårdnackat, skulle man kunna säga, och med lite falsk marknadsföring talar om lagen om valfrihet som det som gör det möjligt för våra äldre att ha en större delaktighet och ett större inflytande. Det skulle mycket väl finnas möjlighet att klara av en större delaktighet och ett större inflytande också inom ramen för en kommunalt driven äldreomsorg. Till detta kan man addera lite grann av det som Lennart Axelsson var inne på, nämligen att det ser mycket olika ut i olika kommuner. Vi har kommuner där det finns väldigt många alternativ, vilket i sig skapar ett stort problem när man faktiskt ska välja. Många tycker att det är problematiskt att ha väldigt många alternativ att välja mellan. Det blir nämligen svårt att se vad en utförare kan ge mig kontra vad någon annan kan ge mig när jag ändå inte kan välja vad det är som ska göras utan bara vem som ska göra det. I fråga om lagen om valfrihet i sig finns det mycket i övrigt att önska. Den intressanta frågan är den som Lennart tar upp i sin interpellation, nämligen varför det är viktigt för regeringen att bestämma över kommunerna och deras möjligheter att faktiskt göra egna välövervägda val och öppna upp på olika sätt för olika aktörer utifrån de behov som kan finnas lokalt. Av någon anledning tycker regeringen att den ska bestämma vad kommunerna ska och måste göra. Jag tycker att man borde backa tillbaka lite grann och fundera på detta med delaktighet och inflytande för just de äldre. Det är klart att om man har möjlighet att i större utsträckning vara delaktig i sin planering och välja olika saker blir man också mer nöjd. Det skulle gälla även inom ramen för den kommunala omsorgen.
Herr talman! Jag vill först ge en liten sakupplysning eftersom jag förstår att ni uppenbarligen har missat en förändring som vi gjorde i lagstiftningen i samband med att vi införde värdegrunden. Då skrev vi också in i socialtjänstlagen att den enskilde ska kunna påverka när och hur omsorg i det egna hemmet ges. Det betyder att det som ni talar om finns redan. Min utgångspunkt har nämligen hela tiden varit att öka de äldres självbestämmande. Den äldre ska få uttala önskemål om hur och när, innehåll och tidpunkt för hemtjänsten, och det ska efterkommas så långt det bara är möjligt. Det är ett minimum för alla kommuner. Den kommun som inte tar det på allvar har inte läst lagstiftningsförändringen. Jag hoppas att ni ser att vi på alla sätt försöker flytta makten från politiker till de äldre själva. Jag vet att det är 80 procent som vill välja. Ni förnekar det och säger att kommunpolitikerna kommer att fatta klokare beslut. Det är det som ni säger när ni uttrycker att det är kommunerna som ska få bestämma. Det krävs ett regeringsbeslut för att flytta makten över allt till de äldre själva. Vi kan se vad som händer när de får makten i sin hand. Enligt utvärderingen var det då 80 procent som gjorde ett aktivt val. Men alla vill inte och alla orkar inte göra det. Det ska vi ha stor respekt för. Då måste de inte välja. Det ska finnas ett på förhand utsatt val som de då får. Allt ska hålla god kvalitet. Det låter som om ni inte tror att någon äldreomsorg av god kvalitet kan produceras inom det som inte är kommunal omsorg. Men ni vet precis lika bra som jag att incidenter som är av tråkig karaktär, då det sker någon form av vanvård, ibland händer i kommunal omsorg likväl som i privat omsorg. Det finns lika mycket av god kvalitet i privat omsorg som i kommunal omsorg. Den skillnad som blir gäller till exempel Lennart som jag träffade i Tranås och som berättade för mig att hans fru hade haft kommunal hemtjänst. Då hade det varit många olika personer som kom, så när han skulle ha hemtjänst valde han ett litet företag - Tranås Hemservice - som kunde säga att bara fyra olika personer skulle komma hem till honom. Han kunde göra det valet, och han kände sig väldigt nöjd med det. Det är det vi åstadkommer med den här förändringen. Det kostar inte mer med LOV; de får samma ersättning som den kommunala omsorgen kostar. Det vi uppnår är att de äldre får ett ökat självbestämmande, och 80 procent vill ha det. Ni står här och säger: De orkar inte, och de vill inte. Jo, 80 procent orkade och ville! Det är en väldigt stor majoritet. Vad är ert svar till dem? Varför ska de 80 procenten inte ha möjligheten när ni vill ta tillbaka det här? Min fråga är naturligtvis: Vill ni avskaffa LOV? Det har inte tydligt uttalats från Socialdemokraterna vad ni vill, och jag tror att det är dags att ge besked. Stefan Löfven passade på frågan i den senaste partiledardebatten, men det vore vällovligt om vi kunde få ett besked här i dag.

Herr talman! Skillnaden mellan oss är väl att vi ser mer på innehållet än på formerna. Det absolut viktigaste är att se till att den som blir gammal får den hjälp och det stöd den behöver, och det ska ske direkt när behovet uppstår. Vi ser inte att lösningen skulle vara att det är fler utförare. Det Maria Larsson inte nämnde när det gäller värdighetsgarantin är vad innehållet i insatserna är. Det finns det inte möjlighet att påverka. Däremot kan man påverka när och hur. I den utredning vi diskuterar skriver man att 45 procent av brukarna i brukarundersökningen uppgav att de hade gjort ett val av utförare. Det är väldigt långt ifrån de 80 procent som har figurerat i debatten. Jag tycker att vi i alla lägen måste sätta den äldre i centrum. Det tycker jag också att man gör om man diskuterar innehållet i vården och inget annat. Vi ser i dag att personalen får gå på knäna ute på många äldreboenden därför att de inte riktigt hinner med, och i hemtjänsten ska vissa saker i hemmet utföras på sekunder. Det är inte en värdig äldreomsorg när det ser ut på det viset. Vi måste alltså se till att satsa mer resurser på det och sätta innehåll före form. Det finns säkert många kommuner där ett antal utförare skulle kunna vara bra som val, men det finns också ett antal kommuner där det inte finns underlag för det. Det är främst där jag menar att vi ska låta de kommunpolitiker som är valda, och de människor som bor i kommunerna, forma den äldreomsorg som behövs i kommunen.

Herr talman! Jag skulle också vilja understryka: innehåll före form. Det är inte så att alla privata utförare bedriver en dålig verksamhet, och jag tycker att det är lite stötande när Maria Larsson försöker få det att framstå som att det i grunden finns en negativ inställning till olika typer av utförare. Det frågan handlar om är om kommunerna ska vara tvingade eller inte. Man får ändå förutsätta att de kommuninvånare som finns i respektive kommun gör ett så övervägt val de kan när de väljer sin kommunala majoritet. Då är det också rimligt att de politikerna bär det ansvaret i relation till sina kommuninvånare - även de äldre. Sedan tror jag att det är viktigt att understryka hur betydelsefullt det är med delaktighet och inflytande för den enskilda individen och att det är självklart att det ska omfatta all omsorg, oavsett om den är kommunalt eller privat utförd. Det som blir problemet med de ideologiska skygglappar regeringen tar på sig är kanske att form får gå före innehåll. Det blir lätt så. Jag tror därför att det är viktigt att även regeringen tar och funderar på om det är tvånget i sig som är det viktiga, eller om det är fokus på innehåll och kvalitet snarare än form. Som sagt: Det är sant att många kan välja, har valt och är nöjda med sina val. Det brukar vara så att människor är nöjda med sina val, för det är svårt att säga att man skulle ha gjort ett felaktigt val. Jag kan tycka att det är orättfärdigt att släppa ambitionen att all omsorg ska vara god omsorg - oavsett om den är kommunalt eller privat utfört.
Herr talman! Låt mig bara förtydliga att det jag hänvisar till när jag säger att 80 procent av de brukare som har möjlighet har gjort ett aktivt val är Socialstyrelsens rapport om stimulansbidrag för LOV. Den kom 2014 och är den senaste som finns, och där var det 80 procent som valde. Av dem var det 40 procent som valde kommunen och 40 procent som valde en privat utförare. Så utföll alltså valen. Det var dock 80 procent som ville göra ett aktivt val, och det är den stora skillnaden. Det som inte fungerar i er värld, där kommunpolitikerna ska bestämma över de äldre, visar sig till exempel genom den person från Malmö som skrev till mig och sade: Här i Malmö får vi inte välja, men det skulle jag vilja göra - jag skulle vilja ha lite alternativ att välja mellan. Mitt perspektiv är den äldres. Ert perspektiv är politikernas. Det är inte alldeles ovanligt att det är så. Det är självklart att innehållet - kvaliteten - är det centrala. Det är därför jag menar att mångfalden förbättrar kvaliteten. Det är också vad kommunerna som har infört LOV säger: Det blir en kvalitetsförbättring. Kanske är det detta som har lett till att vi också har fler nöjda brukare - det är fler äldre som är nöjda med hemtjänsten i dag än i tidigare mätningar. Det där höjs hela tiden. OECD pekar också på att Sverige, näst efter Nederländerna, är det land i världen som lägger mest resurser till äldreomsorgen. Det är naturligtvis en förutsättning för den goda kvaliteten. Jag är dock övertygad om att äldreomsorgen går att utveckla vidare och att mångfalden har kommit för att stanna. Jag kommer att fortsätta att arbeta med de äldres fokus och de äldres önskemål. Jag inser att ert perspektiv fortsatt är politikernas och att behålla makt hos politiker. Där är vi oense, men vi får fortsätta att diskutera frågan. Jag noterar också att jag inte fick svar på mina frågor när det gäller vad Socialdemokraterna egentligen tycker om LOV.